Fru talman! Om man är i den gynnsamma situationen att man inte behöver ta direkt ansvar för landets ekonomi utan kan komma med olika förslag oavsett vad de innebär i ekonomiskt hänseende, kan man tillåta sig att invända mot alla förslag som innebär besparingar i statsutgifterna. Men regeringen måste tyvärr — kanske också dess bättre i detta fall — ta ansvar för den situation som landet har råkat i, och då måste vissa besparingar vidtagas. Det är minsann inte bara de grupper som i dag berörs av vår debatt som här kommer i fråga, utan många inkomsttagare, både låginkomsttagare och medelinkomsttagare, har fått vidkännas väsentliga skärpningar av det ekonomiska läget. Det kan inte vara rimligt att i denna situation låtsas som om ingenting har skett och fortsätta att öka de sociala förbättringarna för vissa grupper oavsett jämförelsen med andra. Vi kan titta på hur situationen har förbättrats för pensionsmottagarna under den senaste femårsperioden. För vanliga pensionärer utan ATP har pensionerna med tillskott höjts från 12 000 till 24 000. Dessutom tillkommer ett skattefritt bostadsbidrag på upp till 8 000-9 000 kr., kanske mer, eftersom somliga kommuner betalar även överskjutande belopp ovanpå den högre gräns som har nämnts här i dag. Det är alltså inte den grupp människor i vårt land som framför allt har det besvärligt som vi här talar om. Flerbarnsfamiljerna har faktiskt en mycket besvärligare situation. Därför finns det all anledning att i denna fråga dämpa - höjningstakten. Nästan alla andra får ju vidkännas sänkningar. Det måste också vara angeläget med en samordning när det gäller alla som på olika sätt får bidrag i bostadshänseende, så att det sker en så rättvis bidragsutdelning som möjligt. Tore Claeson har på sätt och vis rätt i vad han säger. I sitt anförande tog han hänsyn till vad som är omnämnt i utskottsbetänkandet, men han befriar sig från ansvarstagandet för statens ekonomiska situation i dag. Det vore angeläget att vi alla tog del av denna ansvarsbörda, eftersom vi alla har bidragit till att åstadkomma dagens ekonomiska situation.
Fru talman! Eftersom man vill frammana bilden av hur vi försöker i det närmaste utarma en ekonomiskt hårt pressad grupp, tycker jag det är nödvändigt att nämna några siffror på vad det verkligen handlar om. Det finns anledning att förmoda att riksdagen så småningom bifaller det förslag som socialförsäkringsutskottet fattade beslut om i går, dvs. att basbeloppet skall justeras från årsskiftet till 17900 kr. Det betyder att t.ex. ett pensionärspar kommer att ha en inkomst av pension och pensionstillskott på ca 3 800 kr. i månaden, vartill kommer ersättning för bostadskostnaden. Det blir, för att inte hugga i för mycket, 4 500 kr. i månaden i det närmaste skattefritt. Vad som här föreslås är alltså att man själv med denna inkomst skulle kunna bära de första 80 kronorna av bostadskostnaden. Det är väl ändå så, som Arne Lindberg säger, att det finns massor av förvärvsarbetande aktiva människor, barnfamiljer och andra, i Sverige i dag som får klara en väsentligt större del av sina bostadskostnader själva med väsentligt lägre inkomster än det här gäller. Ingen tycker att det är roligt att behöva ”löva av” pensionärerna några förmåner, för de är väl förtjänta av dem. Det ligger ett långt livs arbete bakom, och just de som i dag är pensionärer har verkligen gjort sitt för att bygga upp välfärdslandet Sverige. Och alla unnar pensionärerna allt gott vi kan ge dem på deras ålderdom. Det handlar inte om det. Men det är helt enkelt inte sant, som man försöker göra gällande, att vi plockar bort förmåner från en av de fattigaste grupperna i landet. Det finns andra grupper som har det väsentligt svårare att klara bostadskostnaden varje månad, och det tycker jag att man bör veta när man talar om detta.

Fru talman! Det är 18 20 av våra pensionärer som har oreducerade kommunala bostadstillägg. De har inte så höga inkomster att vi kan sätta dem i motsatsställning till barnfamiljerna i dag. Jag tror att vi kan ta ansvar både för landet och för våra pensionärer, om vi ser till att de får behålla de rättigheter som de har fått av oss. Vi vet, utifrån våra kommunalpolitiska erfarenheter, att det har skett någonting. Men vi unnar pensionärerna att behålla pensionsbeloppet, som skulle ha varit 17 900 kr. redan i november, om det gamla beräkningssättet hade gällt. Vi unnar dem den fina bostaden och det bostadstillägg som vi har gett dem. Vi skall också försöka ge de behövande barnfamiljerna det stöd som de skall ha. Men vårt ansvar för landet omfattar faktiskt de behövande pensionärerna. Det är en grupp som vi värnar om. Ni brukar också tala om att ni värnar om dem, och det tycker jag att ni skall göra när ni sedan röstar.
Fru talman! Arne Lindberg sade i sitt senaste inlägg att flerbarnsfamiljerna har det svårare än de grupper som nu drabbas av detta förslag, om det går igenom. Han sade också att det måste göras ökade satsningar när det gäller flerbarnsfamiljerna. Jag noterar det med tacksamhet. Jag noterar det också med tanke på att jag tillhör bostadsbidragskommittén. Vi befinner oss i slutskedet av vårt arbete. Det känns skönt att höra att man tydligen är beredd att göra sådana här satsningar. Men det förändrar ju ingenting i förhållandet att mellan 700 000 och 800 000 pensionärer faktiskt får en försämring av sina bostadstillägg. Det är ostridigt att det är på det sättet.

Sedan kommer Arne Lindberg med det vanliga, nämligen att oppositionen inte vill kännas vid något ekonomiskt ansvar. Socialdemokraterna kan svara för sig i det här fallet.

Jag tycker att det vore snyggt om vi äntligen kunde komma bort från det här talet om att vissa partier inte skulle vara beredda att ta något ekonomiskt ansvar totalt sett. Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi gjort det. Vi har redovisat och är beredda att område för område och departement för departement redovisa hur vi vill klara det hela ekonomiskt och få det att gå ihop. Det borde Arne Lindberg känna till. Jag tycker att man skulle kunna sluta med de här klyschorna att vissa partier inte skulle känna något ekonomiskt ansvar, osv. Den debatten borde vi kunna avföra från dagordningen.

Fru talman! Jag vill ge Tore Claeson rätt i att detta innebär en ekonomisk försämring för pensionärerna. Det står ingen strid om det. Vad frågan gäller är om det är en försämring som i dagens läge kan anses försvarbar. Nu kommer också barnfamiljerna in i diskussionen, som de alltid gör. Ulla Johansson säger: Vi skall klara båda grupperna. Vi skall undvika att försämra för pensionärerna, och vi skall undvika att försämra för barnfamiljerna. Det är bara det, att när man på det sättet ”sveper ihop” pensionärer och barnfamiljer och betraktar dem som någon sorts eftersatt grupp, skall vi komma ihåg att vi talar om 5,5 miljoner människor av de 8 miljoner som bor i Sverige. Pensionärer och barnfamiljer utgör tillsammans 5,5 miljoner människor. Att tro att vi kan ospecificerat behandla dem i klump som en ekonomiskt eftersatt grupp är en illusion. Det är i så fall hela svenska folket som måste skonas. Sedan vill jag också säga till Ulla Johansson att det är riktigt att det bara är 18 20 som uppbär oreducerat bostadstillägg. Det var just de 18 procenten jag beskrev. Det är dessa, alltså de sämst ställda, som har ungefär de inkomster jagrelaterade. De övriga 82 procenten har högre inkomster än så, och det är därför deras bostadstillägg är reducerade. De har, som vi nämnde i ett tidigare sammanhang, upp till 164 000 kr. om året, och ändå uppbär de behovsprövat hustrutillägg. Det är helt enkelt inte så att alla pensionärer, som tagna i klump utgör 1,8 miljoner människor, utgör det ekonomiska bottenskiktet i Sverige. Det var så en gång, men det är inte så i dag. Men rätt stora grupper av aktiva, förvärvsarbetande människor — med eller utan barn — skulle faktiskt betrakta det som en betydande ekonomisk lättnad, om de hade 4 000-4 500 kr. i månaden att röra sig med sedan hyran och skatten var betald. Man kan alltså inte räkna på det viset. Vad vi hävdar, i motsats till Tore Claeson och Ulla Johansson, är att här finns ett litet utrymme — det är alltså inte särskilt stort — som man utan alltför dåligt samvete vågar ta i anspråk, när vi faktiskt måste försöka få kontroll över samhällets utgifter.

Fru talman! Jo, Tore Claeson, vi har nog räknat ihop vilka statens kostnader skulle bli om vpk:s förslag går igenom. Det skulle bli många fler miljarder i underskott. Likadant skulle det bli om de av Ulla Johansson försvarade propåerna genomfördes; det skulle också då bli väsentliga kostnader för staten. Om man kommer med förslag till åtgärder som skall förstärka statens ekonomi och ständigt möter reservationer och motstånd och inte får något konstruktivt förslag om vad man i stället skall göra för att öka statens ekonomiska beredskap, hur skall man då kunna åstadkomma någon lösning? Det gäller ju i alla fall antingen att genomföra besparingar eller att skaffa fram pengar, och det måste naturligtvis drabba någon. Men alltid när det drabbar någon är oppositionen framme och gör sig till bästa vän med dem som drabbas. Man säger: Vi skulle absolut inte åstadkomma någon försämring för er. Då vill jag fråga Tore Claeson och Ulla Johansson: Tror ni verkligen att regeringen skulle ge er det här propagandamaterialet alldeles gratis inför ett förestående val, om det inte vore absolut nödvändigt för landets ekonomi? Precis som en grammofonskiva som hakat upp sig kommer det från oppositionen samma invändningar, dvs. att vi förstör för de sämst ställda, m.m. Jag beundrar er uthållighet i detta osakliga argumenterande, men längre kan jag inte sträcka mig i min beundran.

Fru talman! Jag är, Arne Lindberg, inte rädd för valrörelsen och debatten om folkpensionärernas och andra pensionärers förmåner. Jag har upplevt 1976 och 1979 års valrörelser med löften från bl.a. en tidigare socialminister från centern att det inte skulle bli några försämringar för folkpensionärerna. Hur skulle vi kunna ta ifrån våra pensionärer några förmåner, sade man från centerpartiet. Men nu gör man det. Jag vill tala om att när vi väckte våra motioner om utgiftstäckning, så täckte vi med andra besparingar de utgiftsökningar vi ville ha. Men det är inte lätt för oppositionen att hänga med i regeringens besparingsplaner. Här kommer det ena förslaget efter det andra som innebär att man drar in förmåner för grupper som behöver stöd. Det är alltså inte lätt för oss att hänga med, men ett är vi säkra på: de skall ha sina rättigheter som har fått dem. De har ju fått dem av en borgerlig regering och med vårt stöd. Kan ni inte ens hålla på de rättigheterna, då tycker jag att det är synd om er. Sedan tycker jag, Nils Carlshamre, att vi skall ta debatten om barnfamiljerna när den familjeekonomiska utredningen och ensamförälderutredningen är färdiga. Då kan vi ta debatten här i kammaren. Men det rör inte 5,5 miljoner barn, utan det rör de sämst ställda barnen, och dem skall vi ta diskussionen om då. Nu diskuterar vi de sämst ställda folkpensionärerna.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag skall bara till Arne Lindberg säga att i anslutning till den proposition som ligger till grund för det betänkande om ekonomisk-politiska åtgärder som vi nu behandlar väckte vi från vänsterpartiet kommunisterna en partimotion, nr 57. Jag rekommenderar den till läsning, Arne Lindberg. Av motionen framgår att budgetmässigt leder vpk:s förslag inte till något större budgetunderskott än regeringens förslag. På s. 22i den motionen finns det en sammanställning av vpk:s förslag i förhållande till regeringens förslag.

Fru talman! I regeringsformen 1 kap. 4§ står det att riksdagen skall granska rikets styrelse och förvaltning. Om denna paragraf säger Petrén-Ragnemalm i sin kommentar att riksdagens kontrollmakt ombesörjs av riksdagen själv vad det gäller det rent politiska ansvaret och i övrigt genom mera fackbetonade organ: justitieombudsmännen och riksdagens revisorer. Enligt Holmberg-Stjernqvist är de statliga myndigheterna, av vilka vi nu har över 300, ”oberoende” av riksdag och regering. Regeringsformens 12 kap. handlar om kontrollmakten. Om den säger Petrén-Ragnemalm att den utgår från riksdagen. Det gäller i första hand regeringen, både dess allmänna politik och dess verksamhet som högsta administrativa organ. Konstitutionsutskottets verksamhet skall numera främst ta sikte på regeringens verksamhet som högsta förvaltningsorgan, medan riksdagen som sådan kan behandla den allmänna politiken. Kontrollen av myndigheter under regeringen utövas inte av riksdagen utan av de av riksdagen valda organen JO och riksdagens revisorer. Men de gör numera i allmänhet bara uttalanden. 12 kap. 1§ regeringsformen stadgar att konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Regeringens beslutsfattande föregås av beredningsåtgärder och åtföljs av verkställighetsåtgärder. Statsrådens ansvarighet gäller från ärendets inkomst till beslutets verkställande. 7 kap. regeringsformen handlar om regeringens arbete och regeringsärendena. 2 § där ger en summarisk grundlagsreglering av begreppet regeringsärende. I samband med dechargedebatten förra året tog jag upp frågan om den enligt min mening alltför formella definitionen av ”regeringsärenden”. Exempelvis ansåg jag att det var en ganska viktig regeringshandling när statsministern i samband med arbetsmarknadskonflikten kallade upp herrarna Nicolin och Ljunggren en söndagseftermiddag för att be dem och Arbetsgivareföreningen ändra ett beslut som de redan hade fattat. Men det var inget ärende som hade ”kommit in”, utan ett som hade genererats inom regeringen. Över regeringsärendena skall föras protokoll, men på senare år har man fått ett intryck av att de reella regeringsärendena framför allt bokförs genom pressmeddelanden snarare än genom protokoll. Vad min motion 1980/81:363 beträffar, där jag begärt en utredning om förbättring av riksdagens möjligheter att granska bl.a. de statliga myndigheternas förvaltning, så avstyrker konstitutionsutskottet den under hänvisning till pågående utredning av den statliga förvaltningen liksom av JO, och den som nyligen gjorts beträffande riksdagens revisorer. Fru talman! Vi har för många utredningar, vi har för många ledamöter i dem och vi har för långsam arbetstakt här i landet. Låt mig säga att jag skulle vilja rekommendera regeringen att i större utsträckning använda enmansutredningar och tidsbestämda mandat — sex månader, högst tolv — men i gengäld med full arbetstid och koncentration på uppgifterna. Då kanske vi inte skulle behöva avslå så många motioner. Åt de mer än 300 statliga myndigheterna har också allt större delar av normgivningsmakten kommit att delegeras, och samtidigt har ju dessa verk både beslutanderätten och verkställigheten i sin hand i enlighet med de många gånger av dem själva fastställda normerna. Detta har skett samtidigt som den juridiska kompetensen inom verken riskerar att urvattnas. Riksdagen har själv inte ansett sig kunna göra något åt detta. Läget är därför det, att vi har riksdagens revisorer som en nyttig sakrevision men med relativt klena resurser jämfört med t.ex. riksrevisionsverket. Vi har JO som utövar juridisk tillsyn men i stort sett bär svärdet förgäves och får nöja sig med det lyfta pekfingret. Vi har regeringen som inte får utöva ministerstyre och mestadels håller sig visligen borta från detta. Och vi har riksdagen som inte får diskutera enskilda beslut. Forskarna Brunsson och Jönsson har under Daniel Tarschys tillsyn och i forskningsrådsnämndens regi ansett sig kunna konstatera att bakom varje beslut i politiska organ ligger i praktiken 1 politikertimme och 100 tjänstemannatimmar. Deras konklusion är att tjänstemännen har allt inflytande och nästan inget ansvar. Politikerna har allt ansvar och nästan inget inflytande på besluten. Fru talman! Min bestämda känsla är att vi riskerar att få ett oreglerat och ett oregerligt myndighetsvälde här i landet. De som drabbas är medborgarna. Riksdagens kontrollmakt på medborgarnas vägnar är enligt min mening för svag och för litet avskräckande. Den nya författningen har, som konstitutionsutskottets ordförande ofta understrukit, lyft riksdagen till positionen av första statsmakt. Jag har under mina år här i kammaren bibragts ett intryck att riksdagen saknar erforderliga resurser att fullfölja uppgiften att granska rikets styrelse och förvaltning, särskilt den senare komponenten, som grundlagen föreskriver. Min motion 1980/81:363 ger uttryck för den meningen. I dag finns det inte något dokument som jag har lust att yrka bifall till, men min förhoppning är att jag genom att återkomma i ärendet möjligen kan få riksdagen att karska upp sig en smula och leva upp till vad åtskilliga medborgare förväntar sig av oss.

Fru talman! Det här utskottsbetänkandet behandlar några motioner som tar upp riksdagens direkta och indirekta kontroll av förvaltningen. Det är ganska givet att det med en omfattande förvaltningsapparat, vars beslut är av stor betydelse för många människor, är viktigt att riksdagen har en god kännedom om hur förvaltningen fungerar och också har möjlighet att kontrollera den. Förvaltningen omsätter ju bl.a. mycket pengar. För människorna är det naturligtvis lika viktigt att förvaltningen är öppen och föremål för fortlöpande insyn. Det är ett rättssäkerhetskrav. Utskottets ärade ledamot Gunnar Biörck i Värmdö anser att det är dåligt ställt med riksdagens möjligheter till kontroll och insyn. Min uppfattning är att det kanske ändå inte är så illa ställt. Det finner man om man gör sig besvär med att utnyttja de insynsmöjligheter som verkligen finns. Vi har inom den svenska förvaltningen en omfattande såväl intern som extern kontroll. Vad gäller riksdagen har vi flera olika möjligheter. Vi har riksdagsrevisorerna, som kan gå in på vilka områden som helst och som numera rapporterar sina erfarenheter till riksdagen. Deras rapporter kan också föranleda ytterligare reaktioner från riksdagsledamöternas sida. Vi har dessutom riksdagsutskotten, som man inte får glömma bort i sammanhanget. Riksdagsutskotten har genom den sakområdesindelning som nu gäller goda möjligheter att följa utvecklingen inom de förvaltningar som faller under resp. utskotts kompe tens. Jag tror att det är en genomgående ambition hos riksdagsutskotten att veta vad som händer inom deras områden. Som ett gemensamt organ för såväl allmänhet som riksdag finns också JO-ämbetet, som dels granskar särskilda fall, dels genom inspektion eller på annat sätt undersöker rutinerna i olika verk. En viktig del av kontrollen utgörs av det fortlöpande riksdagsarbetet, inte minst av de frågeoch interpellationsdebatter som i så riklig mängd förekommer i kammaren. Till de direkta eller indirekta kontrollorgan som står till riksdagens förfogande har vi också dem som formellt sorterar under regeringen, t.ex. justitiekanslersämbetet, riksrevisionsverket och statskontoret. Utfallet även av dessa granskningsorgans verksamhet är lätt tillgängligt för riksdagens ledamöter och kan alltså ligga till grund för olika slag av aktioner i riksdagen. Vi har således i själva verket ett ganska omfattande kontrollnät, som vi också som riksdagsledamöter kan använda oss av. Det finns naturligtvis trots detta många goda skäl för att då och då granska de kontrollfunktioner som finns. Förvaltningen ändrar karaktär, och nya problem uppkommer, inte minst genom datatekniken. Ingenting är över huvud taget så bra att det inte kan göras bättre. Nu har vi faktiskt under hela 1970-talet haft en nästan fortlöpande utredningsverksamhet på det här området, där utredning efter utredning har granskat de olika kontrollorganen. Utskottet hänvisar i betänkandet till en del av det som just nu är på gång. Det gäller förvaltningsutredningen, som bl.a. skall göra en allmän översyn av de priciper som reglerar förhållandet mellan de politiska organen och förvaltningen, och tjänsteansvarskommittén, som bl.a. har att ta upp frågan om JK:s och JO:s möjligheter att ingripa mot fel och försummelser inom förvaltningen. Det är utredningar som sedan ett par år tillbaka är i full gång med sitt arbete. Detta har gjort att utskottet rent allmänt varit restriktivt mot motionsförslag om nya utredningar. Det kan inte vara särskilt vettigt att i alltför stor utsträckning parallellutreda samma frågor. I ett avseende har emellertid utskottet utlovat en utvärdering, såsom framgår av betänkandet. Den gäller JO:s verksamhet. Det finns härvidlag en del uppslag, som inte direkt faller under förvaltningsutredningens uppgifter men som kan vara värda att ta fasta på. Eftersom det i realiteten är konstitutionsutskottet som skriver direktiv för en sådan utredning, har vi dock inte velat dra i gång den omedelbart utan först när vi rätt noggrant hunnit arbeta igenom vad den bör syssla med. Detta bör vi förhoppningsvis klara av under våren. Jag tror inte — för att direkt anknyta till en av de frågeställningar Gunnar Biörck tog upp — att vi kan hitta något enhetligt kontrollsystem som är enkelt och smidigt och fungerar bra i alla sammanhang. Vi får nog vänja oss vid att använda olika instrument. Jag tror att det för de politiker som verkligen vill ägna sig åt de här sakerna redan finns mycket goda möjligheter att ta fram material. Det är alltså inte så att politiker är hjälplösa i förvaltningstjänstemännens händer, om de inte själva av olika skäl väljer att vara det. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Som kommentar till vad Bertil Fiskesjö sade vill jag bara säga att han som ordförande i konstitutionsutskottet naturligtvis har lätt att se problemen uppifrån. Jag brukar i olika sammanhang — vare sig det gäller det medicinska planet eller något annat — vilja vända på sådana här organisationsmodeller och försöka se dem underifrån, ur de enskilda medborgares synvinkel som anser sig ha blivit offer för en felaktig myndighetsutövning och som vänder sig till oss enskilt eller som ledamöter av konstitutionsutskottet. Jag har ingen anledning att polemisera mot konstitutionsutskottets värderade ordförande. Jag hoppas och tror att vi i fortsättningen av vårt gemensamma arbete i utskottet skall kunna föra den här frågan åtminstone en liten bit framåt.
Fru talman! Jag tror inte att det är någon skillnad mellan Gunnar Biörck och mig när det gäller intresset för medborgarnas möjligheter att hävda sin rätt gentemot förvaltningen. Vi bör alla här i huset försöka komma med förslag till organisationsformer för förvaltningen som kan leda till att förvaltningen fungerar så öppet och från den enskildes synpunkt rättvist som möjligt. Svårigheterna uppstår när man skall försöka hitta nya former för kontroll. Det visar sig ofta att de som kommer med förslag tror att det här finns en fågel Fenix, som med flaxande vingar kan resa sig ur askan. Det tror inte jag. Vi får nog arbeta vidare med att förbättra de instrument som redan finns. Där kan man naturligtvis hitta en hel del att göra, men jag tror inte att vi kan komma fram till några revolutionerande nyheter. Vi har ju ändå i vårt land en mycket väl fungerande förvaltning jämfört med de allra flesta länder. Vi har t.ex. en nästan hundraprocentigt okorrumperad förvaltning. Det finns vissa risker med att måla upp en bild som inte svarar mot verkligheten. Vi bör akta oss för att svartmåla i onödan.
Fru talman! Bertil Fiskesjö talade nu om nya former av kontroll. Jag är inte speciellt angelägen om nya former av kontroll. Däremot skulle jag gärna vilja ha till stånd en effektivisering av de befintliga formerna av kontroll. Som jag sade i vårens dechargedebatt skulle jag t.ex. vilja att regeringen bokförde även åtgärder som inte är formella regeringsärenden på ett sådant sätt, att man utan långa förhör kan få reda på vad som har förevarit. Vi kanske också borde granska om det inte vore skäl att på något sätt revidera de begränsningar som vi själva har ålagt oss i fråga om riksdagens och dess organs möjligheter att agera beträffande enskilda myndigheters handlande.
Fru talman! Jag vill bara erinra om att förvaltningsutredningen sysslar med just den här avvägningen mellan förvaltningarnas suveräna område och politikernas. Det här är i och för sig ingen ny fråga — den har diskuterats i omgångar i vårt land ända sedan 1900-talets början. Det kan naturligtvis finnas fördelar med en mera politiserad förvaltning, att således en större del av statsförvaltningen ligger hos statsdepartementen. Men det finns också uppenbara nackdelar med det systemet. Varje utredning som tidigare har sysslat med dessa frågor har kommit till den slutsatsen, att det från allmänhetens synpunkt är en fördel att riksdag och regering i huvudsak fattar generella beslut, medan man överlämnar tillämpningen i de enskilda fallen åt en opartisk förvaltning. För min del tror jag att det krävs mycket goda skäl för att man skall frångå denna grundläggande princip i vårt förvaltningssystem.

Fru talman! Konstitutionsutskottets utförliga betänkande nr 14 visar att det är en mycket angelägen fråga som de båda folkpartimotionärerna Margareta Andrén och Esse Petersson har väckt när de för fram till diskussion ärendet om informationen till röstberättigade utlandssvenskar. I betänkandet redovisas en rad åtgärder som under årens lopp har vidtagits för att bättra på denna information, och konstitutionsutskottet är givetvis fullt medvetet om hur viktigt det är för en vital demokrati att informationsflödet är fritt och når fram till de människor som skall ta politiskt ansvar i de allmänna valen. Både den valtekniska informationen och den rent allmänna informationen om svenska samhällsförhållanden — båda lika nödvändiga för den röstberättigade — går här hemma fram till mycket stor del genom dagspressen, och det framgår av betänkandet att dagspressen också svarar för en väsentlig del av denna information till de röstberättigade utlandssvenskarna. Flödet av dagspress ut över världen till svenskar förmedlas i dag till mycket stor del av en av de föreningar som är nämnda i betänkandet, nämligen Riksföreningen för Sverigekontakt. Den har verkat i snart tre kvarts sekel. Den har under årens lopp moderniserat sitt namn — som tidigare var Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet och nu alltså är Riksföreningen för Sverigekontakt — och även delvis skiftat verksamhetsområde. I dag kan man säga att den allra största delen av föreningens verksamhet består just i att förmedla dagspress ut till medlemmar. Medlemmarna är inte bara enskilda personer. Det är också utlandssvenska institutioner, företag, skolor, missionsstationer och kyrkor. Denna förening står i dag inför det perspektivet att den måste upphöra med större delen av sin verksamhet från den 1januari 1982, därför att den då förlorar sin tjänstebrevsrätt. Fru talman! Det kan inte vara rimligt att på det sättet strypa ett informationsflöde som är mycket väsentligt för våra utlandssvenskar. Utan att ställa något säryrkande begagnar jag ändå tillfället att understryka hur viktig denna förmedling av dagspress är, samtidigt som jag uttrycker förhoppningen att regeringen, när den nu skall ompröva beslutet att ta ifrån föreningen dess tjänstebrevsrätt, behandlar dispensansökan mycket positivt.

Fru talman! Jag skall bara göra några korta noteringar: 1. Konstitutionsutskottets betänkande är enhälligt. Det finns inte ens ett särskilt yttrande. 2. Bertil Hansson har själv deltagit i utskottsbehandlingen. Han står bakom betänkandet med sitt namn. 3. Tjänstebrevsrätten är en fråga som inte ligger under vårt utskotts handläggning. Jag ber, fru talman, att utan några speciella piruetter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I proposition nr 10 föreslås vissa begränsningar av skyldigheten att betala egenavgifter till socialförsäkringen m.m. I samband härmed föreslås också att vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst m.m. underskott i jordbruk inte skall få kvittas mot överskott i ett annat jordbruk. Samma regler skulle då också gälla i fråga om rörelse. Skälet till denna begränsning är att den försäkrades skydd från ATP reduceras eller helt försvinner. Därtill säger departementschefen att ett slopande av kvittningsrätten förenklar regelsystemet och underlättar administrationen. Enligt min uppfattning är inget av dessa skäl så gångbart att det motiverar en ändring av nuvarande bestämmelser. Nackdelarna är däremot påtagliga. Minskningen av ATP-skyddet, som jag förmodar är huvudskälet till ändringsförslaget, skall ses mot bakgrund av att företagaren får betala mer än 33 Io av inkomsten i egenavgift för att få ett skydd som blott skall kosta 10 96. Det finns också anledning påpeka att förslaget, som är hämtat från pensionskommittén, där det blott avser ATP, här gäller även övriga egenavgifter. Det är en given sak att det är tacknämligt med förenklingar i regelsystem och administration. Dock synes dessa inte vara av någon särskilt stor omfattning och får självfallet inte vara huvudmotivet för att införa tvivelaktiga förändringar. Jag skall nu be att få redovisa några av de nackdelar som vi reservanter anser förslaget vara behäftat med. De nya reglerna gynnar förvisso inte småföretagandet, som är så viktigt och som regeringen i andra sammanhang är noga att vilja slå vakt om. Det skall nu bli högre sociala avgifter för dem som bedriver verksamhet i olika rörelser, av vilka någon går med förlust. Detta är beklagligt, eftersom det självfallet finns legala och naturliga skäl att bedriva verksamhet i olika rörelser. Ett sådant kan vara att en företagare startar en ny rörelse, som särskilt inledningsvis ofta kan gå med förlust. Det nya förslaget stimulerar således inte nyföretagandet, lika litet som begränsningarna i rätten till underskottsavdrag som den stora skatteuppgörelsen som bekant innebar. Vidare blir det en väsentlig försämring för egenföretagaren, enskild firma eller handelsbolag, i förhållande till driftsformen aktiebolag. Det är extra olyckligt att denna försämring kommer samtidigt som minsta tillåtna aktiekapital höjs från 5 000 kr. till 50 000 kr. Därigenom kommer rimligen antalet verksamheter som bedrivs utanför aktiebolagsramen att öka. Det kan också tilläggas att förslaget om kvittningsförbud inte är baserat på den utredning, pensionskommittén, som ligger till grund för propositionen i övrigt, och det har följaktligen heller inte remissbehandlats, vilket naturligtvis är otillfredsställande. Enligt min uppfattning bör självfallet nettot av den sammanlagda verksamheten ligga till grund för beräkningen av egenavgifterna. I stället för att slopa kvittningsmöjligheterna hade man bort underlätta för företagsamheten och utjämna villkoren mellan aktiebolag och övriga företagsformer genom att medge kvittning även mellan inkomstslagen jordbruk och rörelse. Det har vi föreslagit i reservationen. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande nr 9 grundar sig på proposition 1981/82:10. I propositionen behandlas olika frågor beträffande egenföreta gares egenavgifter till socialförsäkringssystemet, och utskottet är i stort enigt i de frågor som tas upp. Det som debatten nu rör är en inte alltför stor delfråga, även om det gärna skall erkännas att den är nog så betydelsefull. Egenföretagare som har fler än ett företag har tidigare fått kvitta förlust i ett företag mot vinst i ett annat inom samma rörelsegren när det har gällt att räkna underlaget för avgift till socialförsäkringssystemet. Däremot har man inte haft tillåtelse att kvitta mellan olika rörelsegrenar, en princip som gällt sedan ATP-systemet tillkom. Orsaken till att man inte har fått göra det är rent social. Man skulle ju på det sättet ha kunnat dra ner underlaget inte bara för avgifterna utan också för den sociala trygghet som pensionen innebär. I propositionen föreslås nu att kvittningsmöjligheten tas bort även inom samma rörelsegren. Jag och mina partikamrater i utskottet är beredda att gå med på det systemet, eftersom jag tycker att det i och för sig är riktigt. Jag ser alltså inte frågan från samma utgångspunkt som Knut Wachtmeister, som redovisade nackdelarna. I stället vill jag redovisa fördelarna i det system som åstadkoms genom ändringen. Som jag nämnde är det inte bara avgiften som grundas på det underlag man får fram utan även pensionen. Det kan naturligtvis med nuvarande system — men ännu mera med det system som moderaterna föreslår i sin reservation — på kort sikt vara frestande för en företagare att dra sig ifrån avgifterna och på det sättet komma ekonomiskt lindrigt undan för tillfället. Men vad man då gör är tyvärr också att man raserar det ekonomiska skyddet för framtiden. Jag skulle vid det här tillfället kunna göra jämförelser med andra parallellfall inom ATP-systemet som visar att bedömningar som företagare har gjort i aktiv tid sedan har betytt att de har gått miste om pensionsförmåner när de hamnat i den situationen att de är pensionärer. Då har de djupt ångrat att de inte var beredda att betala en viss avgift under sin aktiva tid. Låt mig sedan beträffande en del av de nackdelar som Knut Wachtmeister tog upp påpeka att de 33 76 som man betalar naturligtvis inte bara skall täcka ATP-förmånerna. De skall ju täcka också andra förmåner. I varje fall är storleken av utgående sjukbidrag beroende av de 33 procenten. När det gäller att bedöma huruvida den här frågan har utretts eller inte, kan man konstatera att pensionskommittén, som avgav ett betänkande 1977, hade behandlat frågan om kvittningsrätt mellan olika rörelsegrenar. Pensionskommittén hade då sagt att det fanns all anledning att stå fast vid det som gällde tidigare. Vad som nu föreslås är en ren parallell till den formen av kvittning, och man kan alltså mycket väl se det så, att det inte är någon ny fråga — och ingalunda någon fråga som är outredd. De skäl som jag nu redovisat har gjort att det inte är några svårigheter för mig att yrka bifall till utskottets hemställan, vilket jag vill göra.
Fru talman! Tage Sundkvist säger att detta är en betydelsefull fråga, och jag delar förvisso den uppfattningen. Därför är det förvånande att man från regeringens sida vill vara med om att missgynna företagsamheten. Jag vill erinra om att en egenföretagare tidigare frivilligt kunde avgöra om han eller hon ville vara med i systemet eller ej. Den frivilligheten är numera borttagen. Man underkänner alltså den enskilda människans förmåga att veta sitt eget bästa. Det trodde jag annars var ett socialistiskt synsätt, och det är beklagligt att det omfattas också av Tage Sundkvist. Han sade ju att den här regeln har kommit till för att inte den enskilde skall kunna försämra sin egen pensionssituation. Jag beklagar alltså att regeringen har lagt fram en proposition i denna fråga, och jag vidhåller att den här biten av propositionen bör avslås.
Fru talman! Jag har full förståelse för att det kan vara frestande för moderaterna att gå ut och erbjuda företagarna ett system som kan innebära att de kortfristigt kan klara sig ifrån det hela med lägre avgifter. Jag kan ta upp den fråga som jag hänvisade till i mitt förra anförande. När ATP-systemet infördes fick man möjlighet att göra undantag från ATP. Det var många egenföretagare — småbönder — som då ansåg att de kunde göra detta undantag, och gjorde det, därför att de inte tyckte att de orkade med att betala avgifterna. Jag försäkrar att det är åtskilliga som nu har hört av sig till mig och framhållit vilket stort misstag de gjorde den gången. Nu kan de inte heller få pensionstillskott. Det är i och för sig en annan historia. När ATP tillkom fanns det inget pensionstillskott, så de kunde inte ens veta att de skulle bli så illa misshandlade som de blev. Men de blev misshandlade på grund av att de inte då tog vara på möjligheten att vara medi ATP och betala in den avgift som detta innebar. För mig har det sociala skyddet och den sociala tryggheten för framtiden varit av så stor betydelse att jag anser att detta bör utgöra grunden. Det är också detta som ligger till grund för den proposition som vi har att behandla och som utskottets majoritet har instämt i.
Fru talman! Det finns andra möjligheter att ordna sin försäkring. Ett av de bästa är att kunna driva ett livskraftigt företag. Den möjligheten har man nu beskurit genom att begränsa kvittningsrätten.
Fru talman! Ja, jag är helt övertygad om att det är en av de viktigaste förutsättningarna — att man verkligen kan driva företag. Men jag är inte helt övertygad om att det, i den föränderliga värld som vi lever i, är en tillräcklig säkerhet. Vi behöver också ha tillgång till det sociala skyddet, och det kan man få om man är med i försäkringen.

Fru talman!

Det är självfallet ett resultat av de ökade resurser som polisen har fått och som också har gjort det möjligt för den att gripa sådana som begår allt grövre narkotikabrott och allt grövre ekonomiska brott. Men jag tror ändå att vi måste föra en nyanserad och lågmäld diskussion om själva häktningsoch anhållandeinstitutet, som man gjorde i den häktningsutredning som presenterades år 1977.

Det är självklart att siffrorna är litet gamla, de är från 1975, men de visar ändå att av de 26 700 som anhölls 1975 gjordes häktningsframställning endast beträffande 31 20. Det var alltså mer än två tredjedelar av de anhållna som frigavs utan att åklagaren begärde häktning, och då är det att märka att ett anhållande kan vara i fem dygn, innan åklagaren måste begära häktning. När det gäller 20 20, alltså en femtedel, av de anhållna väcktes över huvud taget inget åtal. Därför drog utredningen den slutsatsen att frekvensen av fall där åklagarens bedömning i efterhand visat sig vara felaktig inte är godtagbar. Dåvarande chefen för justitiedepartementet tar i propositionen 1980/ 81:201 egentligen inte upp en principiell diskussion om detta. Han avfärdar huvudpunkten i förslaget med att det skulle innebära att intresset av samhällsskydd och effektivitet i lagföringen i alltför hög grad skulle sättas åt sidan. Han anför också att det saknas anledning att ändra de lagliga förutsättningarna för häktning och för att få tillgripa andra personella tvångsmedel. Det är ju litet inkonsekvent, eftersom han ändå föreslår en utvidgning av det nuvarande reseförbudet som ett alternativ till häktning också i andra fall än när det gäller flyktfara. Beträffande det förslag om lekmannamedverkan vid prövning av häktning — en direkt begäran från riksdagens sida till utredningen att ta ställning till detta — skriver dåvarande departementschefen att det är förenat med kostnader av en sådan storleksordning att det redan med hänsyn till det statsfinansiella läget bör anstå. Då är att märka att utredningen kom fram till att det skulle kosta ungefär 1,5 milj.kr. Det är tänkbart att det är omöjligt att klara detta i dagsläget, men något litet resonemang om lekmannamedverkan hade varit önskvärt. Vi har alltså liksom utredningen dragit slutsatsen att de straffprocessuella tvångsmedlen vid tillämpningen används på ett sätt som inte överensstämmer med lagstiftarens syfte. Detta medför att det sker frihetsberövanden i en utsträckning som inte kan motiveras med hänsyn till samhällsskyddet och kravet på effektivitet vid lagföringen. Jag vill speciellt trycka på detta. Det förslag som utredningen lade fram skulle medföra en begränsning av tvångsmedlen när det gäller den mindre allvarliga kriminaliteten, men det skulle inte innebära — och detta bör inte minst påpekas i dag — en minskning av möjligheterna att använda tvångsmedel vid den allvarliga brottsligheten. Hade detta förslag lagts fram, hade vi haft möjligheter att på samma sätt angripa den allvarliga brottsligheten. Det är att märka att den principiella inställningen till användandet av straffprocessuella tvångsmedel, och avvägningen mellan de motstående intressena som utredningen gett uttryck för, godtas av flera tunga remissinstanser. Jag tror att det är värt att räkna upp dem, även om meningarna är delade om bestämmelsernas närmare innehåll: riksåklagaren, hovrätten för Skåne och Blekinge, socialstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, brottsförebyggande rådet, Advokatsamfundet, LO och TCO.

Det är en kritik som vi anser vara berättigad och allvarlig. Sedan vill vi också trycka på att vi inte i alla detaljer har yrkat bifall till häktningsutredningens förslag. Den blev på vissa punkter kritiserad — måhända med rätta och måhända med orätt, det kan jag som var en av ledamöterna i utredningen inte avgöra i dag. Med det perspektiv som fyra fem år ändå ger märker man att mycket av det som föreslogs tillstyrktes av remissopinionen och borde därför ha återkommit i den proposition som vi just nu diskuterar. När det gäller häktning vid recidivfara var utredningen mycket kritisk. Den föreslog att man i dessa fall skulle försöka med andra icke frihetsberövande åtgärder, såsom anmälningsskyldighet och tillsyn. Propositionen tar endast upp anmälningsskyldigheten. Detta anser vi vara ett av de allvarligaste felen i propositionen. Vad utredningen menade med tillsynsinstitutet var att man inom kriminalvårdens ram skulle kontrollera de uppgifter som människor fick i stället för att sitta häktade och anhållna, såsom att vid en viss tid på dagen befinna sig på en viss arbetsplats eller hemma i bostaden. Samtidigt innebar denna tillsyn möjligheter att, precis som för häktade, få den sociala och kurativa hjälp som många gånger kan vara nödvändig för ungdomar, socialt utslagna och andra. Nu föreslås i propositionen anmälningsskyldighet, som kan användas i stället för häktning i vissa fall när häktning skulle medföra allvarligt men. Också här gäller att den misstänkte på vissa tider skall vara tillgänglig i sin bostad eller på sin arbetsplats. Men det kurativa stödet finns inte alls, och kontrollen läggs på polisen. Jag tycker att det är självklart att det för en individ är bra mycket svårare om det är polisen än om det är någon som är anställd inom kriminalvården som diskret kontrollerar om han eller hon finns på arbetsplatsen eller i bostaden. Förslaget i propositionen innebär alltså att det överlämnas till domstolarnas och åklagarnas fria bedömning att bestämma, om anmälningsskyldigheten skall ersätta häktning i ett fall. Och om den misstänkte försummar att fullgöra denna anmälningsskyldighet — och det kan väl ofta befaras att han eller hon gör det — så skall han eller hon omedelbart anhållas eller häktas. Då finns det givetvis stor risk för att anmälningsskyldigheten kommer att användas även i fall som med nuvarande ordning inte föranleder häktning, men som i framtiden kan leda till häktning på grund av försummelse av den misstänkte att iaktta vad han eller hon har blivit ålagd. Häktningsförfarandet vid fall där detta egentligen bedöms som icke nödvändigt skulle alltså öka ytterligare. En sådan anordning är givetvis inte acceptabel. Vi har också i vår reservation pekat på vad lekmannamedverkan skulle betyda för rättssäkerheten. Vi har visat vad det skulle innebära med en offentlig försvarare som utredningen föreslår, nämligen att den anhållne omedelbart vid anhållandet skulle få resonera med en offentlig försvarare och inte, så som nu sker, först vid häktningsförhandlingen. Dessa frågor har inte ens tagits upp i propositionen, trots att de stöds av en praktiskt taget enhällig remissopinion.

Eftersom vi i den socialdemokratiska gruppen efterlyser ett övergripande förslag till de personella tvångsmedlen i brottmål, yrkar vi i reservationen avslag på propositionen och begär ett nytt, mer övergripande förslag.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande nr 13 behandlas proposition 1980/81:201, som i sin tur delvis bygger på utredningen Häktning och anhållande. Den utredningen lade fram sitt betänkande i september 1977, och jag vill börja med att beklaga att behandlingen i regeringskansliet tagit sådan tid att riksdagen först efter fyra år får en proposition att ta ställning till. Det kan inte anses tillfredsställande, och det innebär i praktiken att varken utredningen eller remissinstanserna vägt in vad som hänt på detta område under dessa fyra år. Inte heller propositionen väger in några sådana bedömningar. Det hade annars varit önskvärt att man hade försökt följa upp det resultat som utredningens enkät visade, nämligen att tillämpningen av tvångsmedlen är otillfredsställande och att praxis gått vida längre än vad lagstiftaren har menat. I stället säger propositionen att vad som har framkommit i detta lagstiftningsärende inte ger stöd för att reglerna skulle ha tillämpats på ett sätt som åsidosätter befogade rättssäkerhetsintressen. Men man gör detta utan att på något sätt i propositionen dokumentera vad man stöder sig på för att göra ett sådant uttalande. Utskottet instämmer utan att heller i betänkandet på något sätt dokumentera sitt ställningstagande. Vad man då förmodligen åberopar är att vissa av remissinstanserna tillbakavisar utredningens slutsatser. Flera av remissinstanserna måste dock betraktas som jäviga i just denna fråga, och de försvarar naturligtvis sitt eget handläggande av en lag. - Kritiken för långhalning riktar sig förstås inte emot utskottet, men jag vill ändå framföra denna kritik till protokollet. Vpk har skrivit en motion till denna proposition. Vår utgångspunkt har varit att häktning och anhållande så långt det är möjligt skall begränsas. Vi godtog i motionen propositionens förslag med ett undantag, nämligen att man tog bort möjligheten till särbehandling när det gäller häktning av havande kvinna och kvinna som nyss fött barn. Vi har också föreslagit att utredningens förslag om att ge anhållna och häktade möjlighet att begära rättens prövning av åklagarens beslut enligt behandlingsrätten skall lagfästas. Innan jag går över till att kommentera utskottets behandling av vpk-motionen vill jag uppehålla mig litet vid utskottets förslag kontra den socialdemokratiska reservationen. Socialdemokraterna yrkar i sin reservation avslag på propositionen och begär ett nytt lagförslag, vars strävan måste vara ”att få till stånd regler som innebär minskade möjligheter att använda tvångsmedel vid den mindre allvarliga kriminaliteten utan att innebära minskade möjligheter att använda frihetsberövande tvångsmedel vid den allvarliga kriminaliteten”. Som ett av skälen för detta ställningstagande åberopar man det utredningsresultat jag nämnde ii början av mitt anförande — ett resultat som har avfärdats med enligt ' vår mening inte tillräckligt bärande skäl. I s-reservationen anför man sedan betänkligheter inför den anmälningsskyldighet som föreslagits i propositionen. Resultatet kan, menar man, bli ett ökat användande av personella tvångsmedel allmänt sett. Vi har ju också hört Lisa Mattson utveckla de synpunkterna i sitt anförande, och vi menar i vpk att det finns grund för sådana farhågor. Efter att ha läst utskottsbetänkandet och reservationen har vi funnit att reservationen ligger mest i linje med vpk:s syn på denna fråga. Vi kommer därför att stödja s-reservationen i den kommande voteringen. Motion 19, som reservationen bygger på, tar bl.a. upp frågan om lekmannamedverkan vid häktningsförhandlingar. Det är ett förslag som vpk vill se genomfört så snart det är möjligt, och som också skrivs i motionen kan ju de vinster som görs vid minskning av antalet häktningar väga upp den extra kostnad detta innebär. Så några kommentarer till vpk-motionens behandling. Vårt yrkande 2, som gäller havande kvinna eller kvinna som nyss fött barn, har delvis tillgodosetts genom utskottets skrivningar och förslag till ny lagtext. Om den socialdemokratiska reservationen bifalls, kvarstår den nuvarande lagen och dess skrivningar, och det innebär också att motionsyrkandet är tillgodosett på denna punkt. Jag tycker att det är mycket tillfredsställande att riksdagen — oavsett omröstningarnas utgång i denna fråga — har avvisat det synsätt som kom till uttryck i propositionen, nämligen att frågan är löst genom att den häktade kan ha barnet hos sig. Det är tillfredsställande att det sägs ifrån i utskottsbetänkandet att häkten i allmänhet är helt olämpliga vistelseplatser för barn och att strävan måste vara att helt undvika att placera barn i häkte. Yrkande 1 i vpk-motionen avstyrks av utskottet. Det gäller rätten att begära domstolsprövning av åklagares beslut enligt behandlingslagen. Här har vissa remissinstanser varit positiva till utredningens förslag, andra negativa. Riksåklagaren, hovrätten över Skåne och Blekinge, Göteborgs tingsrätt och kriminalvårdsstyrelsen hör till dem som har yttrat sig positivt över detta utredningsförslag. Vi anser att det är viktigt att det finns en besvärsrätt i dessa frågor, som ju gäller häktades och anhållnas rätt till gemenskap och kontakt med omvärlden. I dag är de helt i händerna på åklagarnas bedömning i dessa frågor. Givetvis måste sådana besvär behandlas skyndsamt, och då faller också vissa av argumenten för avslag. Vi anser inte heller att man kan anföra kostnadsskäl när det gäller rättssäkerhetsfrågor. I den socialdemokratiska reservationen har man behandlat motionsyrkandet positivt och menat att frågan bör uppmärksammas i det översynsarbete som bör äga rum. Vi menar dock att riksdagen redan nu kan ställa sig positiv till förslaget. Vinner den socialdemokratiska reservationen riksdagens gehör, får frågan förstås prövas i samband med den övriga översyn som föreslås i reservationen. Bifalles däremot utskottets hemställan, är det angeläget att riksdagen begär en sådan lagstiftning som föreslås i motionen. Jag vill därför sluta med att yrka bifall till vbk-motionen 66, yrkande 1, som behandlas i moment 4 i utskottets hemställan.

Fru talman!

Detta är vi som sagt överens om. Men sedan är det, som framgått av de anföranden som hållits här, inte så helt med enigheten i utskottet. Socialdemokraterna tycker uppenbarligen att utskottsmajoriteten inte är tillräckligt restriktiv när det gäller att reglera tillåtligheten av tvångsmedel av detta slag. Reservanterna nöjer sig inte med att föreslå vissa förändringar i den nu föreslagna lagen eller i den existerande lagtexten utan anser uppenbarligen att regeringsförslaget med de kompletteringar som utskottet har gjort i sitt förslag är av så föga värde att propositionen helt bör avslås. Reservanterna presenterar i stället nya förslag, väsentligen grundade på häktningsutredningens förslag. Om man skall komma med någon positiv reaktion eller reflexion i detta sammanhang, kan man möjligtvis säga att det är ett rakt yrkande från socialdemokraternas sida, som utan invecklade passager säger var de står i det här ärendet. Jag tycker emellertid att när reservanterna stöder sig på häktningsutredningens betänkande så har de missat en, två eller rent av tre rätt väsentliga saker. För det första: Utredningen föreslår som alternativ till häktning åtgärder som uppenbarligen är mycket kostnadskrävande. Man vill ha en uppoch utbyggnad av vissa s.k. tillsynshem, där den misstänkte skall vistas under utredningstiden. Och man vill ha en övervakningsoch kontrollorganisation som inte heller den blir billig. Att nu eller under de närmaste åren ställa medel till förfogande för sådana resursförstärkningar torde vi alla vara på det klara med ligger utanför den ekonomiska möjligheten. För det andra: Häktningsutredningens förslag blev ingalunda oomstridda under remissbehandlingen. Bl.a. blev utredningens huvudtes om att myndigheterna går långt utöver lagens anda, när de tillämpar häktningsreglerna och häktar alldeles för många på alldeles för svaga grunder, utsatt för kritik och vägande invändningar. Det sades att invändningarna kom från myndigheter som hade tillämpat lagstiftningen och därför på ett eller annat sätt kunde anses som jäviga — de ville försvara vad de hade gjort. Ja, det är klart att man kan säga det, men utskottet har uppfattat det så, att myndigheterna förklarat varför de handlat på visst sätt. Det är mot den bakgrunden vi i utskottsmajoriteten ansett att vi kunnat fästa avseende vid vad som framförts.

Det nära sambandet mellan de personella tvångsmedlen och kriminalpolitiska åtgärder talade enligt direktiven starkt för att tvångsmedlen så långt som möjligt bragtes i samklang med de riktlinjer som legat till grund för utformningen av denna politik.

Alla vet att utvecklingen ohjälpligt kört över sådana fromma förhoppningar. I själva verket är brottssituationen sådan att vi har en svårartad överbeläggning på anstalterna. Det hårdnande brottsklimatet, som i sämsta fall — i de verkligt dåliga fallen — kännetecknas av att dömda och på anstalter intagna fortsätter sin brottsliga verksamhet eller leder den inifrån anstalten. Man kan inte möta 1980-talets organiserade brottslighet med 1960-talets idéer. Jag har redan inledningsvis framhållit hur utskottsmajoriteten ser på de straffrättsliga tvångsmedlen — särskilt dem som innebär frihetsberövande. Strävandena i det hänseendet får inte gå ut över samhällets intresse av att ha medel till sitt förfogande som gör det möjligt att genomföra det processuella förfarandet och verkställa brottmålsdomarna. Samhället kan inte heller undvara möjligheten att använda de straffprocessuella tvångsmedlen för att hindra återfall i brott under den tid lagföring pågår. Den avvägning mellan berörda intressen som kommer till uttryck i gällande regler om förutsättningar för användning av tvångsmedel som innebär ett frihetsberövande har vi i utskottets majoritet funnit lämplig. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror att det är ytterst olyckligt, om man för en debatt med utgångspunkt i den verkligt grova brottslighet som polisen mer och mer börjar uppdaga.

Jag tyckte att jag tidigare mycket tydligt sade att vi i reservationen icke har yrkat bifall till samtliga av häktesutredningens förslag. Jag vill också peka på att det sedan 1976, då vi har haft en lång rad borgerliga regeringar och olika justitieministrar, ändå har utfärdats mycket vittgående direktiv för både fängelsestraffkommittén och frivårdskommittén.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
Herr talman! Lisa Mattson uttrycker sig som om propositionen egentligen inte innehöll någonting. För att visa det huvudsakliga innehållet i propositionen, vill jag göra ett kort citat av ingressen till denna. Det föreslås sålunda att ”reseförbud får användas som alternativ till häktning och anhållande inte bara vid flyktfara utan även vid fara för undanröjande av bevisning och risk för fortsatt brottslig verksamhet. Det föreslås vidare att skyldighet att anmäla sig hos polisen införs som ett självständigt tvångsmedel vid sidan om reseförbud samt att möjligheten att ersätta häktning med övervakning vidgas.” Allt detta är nyheter.
Herr talman! Vi anser att förslaget beträffande övervakningsskyldigheten är ytterst olyckligt. Den åligger icke polisen. Det åligger kriminalvården att svara för tillsynen och ge de misstänkta det kurativa stöd och den sociala hjälp som de behöver. De förslag som har lagts fram i propositionen bildar inte något som helst mönster, och de framläggs utan någon principiell diskussion. De visar inte hur man på bred front skall kunna angripa frågan. Propositionen stöds icke av någon remissopinion, och därför har vi valt att yrka avslag på hela propositionen.

Herr talman! I samband med behovet av besparingar i statsbudgeten har det framstått som ganska svårt att hitta några mera omfattande besparingsmöjligheter inom justitieutskottets verksamhetsområde. Upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, liksom brottsbekämpningen och kriminalvården, är alltid angelägna uppgifter för samhället. Vi har också i stor enighet dragit upp målsättningar, som innebär att vissa svårare brott särskilt måste bekämpas. Detta gäller t.ex. narkotikabrottsligheten. Vidare är belastningen f. n. stor vid våra kriminalvårdsanstalter. Allt detta kräver resurser. Denna situation får dock inte innebära att man underlåter att noggrant undersöka möjligheter till besparingar även inom detta område, under förutsättning att åtgärderna inte negativt påverkar rättssäkerheten eller rubbar övergripande målsättningar, t.ex. när det gäller kriminalvården.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 Besparingsförslaget går i korthet ut på att övervakningstiderna för dem som dömts till skyddstillsyn förkortas från nuvarande två år till ett år. Som” framgår av betänkandet påbörjades övervakning för ca 10000 personer under 1980, och av dessa var ca 6 300 dömda till skyddstillsyn. Största delen av övervakningsfallen var således dömda till skyddstillsyn. Motionärer och reservanter menar att en begränsning av övervakningstiden i dessa fall inte skulle behöva verka menligt på målsättningen i vad gäller övervakningen. Man skulle få möjlighet att under den kortare tiden mera nära följa sin klient. Erfarenhetsmässigt framstår det också som klart att den första tiden av övervakningsperioden är den viktigaste. Genom den föreslagna åtgärden skulle man kunna spara ca 5 milj.kr. Ytterligare ca 6 miljoner kan sparas genom införande av anställningsstopp inom frivården. Detta är motiverat av de utredningar som pågår beträffande frivården och av de förändringar som kan följa med anledning därav. Herr talman! Jag ber med detta att än en gång få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag har ingen avsikt att ta upp en debatt om reservationen. Det är ju så — och det vet Göte Jonsson lika väl som jag — att vi inte brukar debattera förslag som inte är genomarbetade av remissinstanser och på annat sätt. Nu förhåller det sig så, att frivårdskommittén i förra veckan lade fram sitt betänkande och att fängelsestraffkommittén mycket snart kommer att avge ett delbetänkande. I bägge dessa arbeten tas de frågor upp till behandling som berörs i motionen och i reservationen. Efter remissbehandling och behandling i justitiedepartementet kan vi återkomma. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Det är många människor i vårt land som ägnar sig åt jakt — som satsar tid och pengar och anser att jakten är en del av deras sätt att leva. Det är väl också detta som gör att jägare blir så upprörda och har svårt att förstå logiken i en del av de bestämmelser som omgärdar jakten. Utövningen är omgärdad med lagar och förordningar som nutidens jägare lojalt följer — ingen hävdar något annat. Men det finns tillfällen då jägaren ställer frågan om han eller hon betraktas som halvt kriminell och varför förtroendet när det gäller att inneha vapen finns i det ena fallet men ej i det andra. Det har bråkats en hel del om hur många vapen en jägare bör få inneha. Nu har den s.k. vapengarderoben kommit, men problemen tycks ändå inte vara ur världen, av kritiken att döma. En annan fråga, där man möter stark kritik hos jägarna, gäller åläggandet att plugga vapen, dvs. att göra ett vapen obrukbart. Intresset för jakt ärvs ofta från far till son och numera allt oftare även från far till dotter, eftersom allt flera kvinnor börjar utöva jakt. Vad är då naturligare än att även vapen genom arv följer samma väg? Men då uppstår en situation som arvtagaren inte kan finna någon rimlig förklaring till. Han eller hon har kanske redan förut tillstånd att inneha ett eller flera vapen, men nu måste det ärvda vapnet göras obrukbart för att tillstånd skall beviljas. Det behöver inte nödvändigtvis vara fråga om ett dyrt vapen för att det ändå skall representera ett stort värde för familjemedlemmen. Och vilken jägare kan vara tillfredsställd med ett förstört vapen i sitt vapenställ? Men om jägaren har bedömts lämplig att inneha vapen och — låt oss anta det — förfogar över tre vapen, så finner han att det fjärde vapnet måste förstöras för att tillstånd skall beviljas. Det är väl inte underligt att jägaren funderar både en och två gånger över logiken i det hela? Detta problem gäller inte enbart för samlare, utan även den aktive jägaren åläggs dessa villkor, t.ex. vid ett arv. Som jag även påpekat i motionen är tillämpningen olika i polisdistrikten. I betänkandet slår utskottet fast att det måste vara ett angeläget samhällsintresse att skjutvapen inte kan komma till användning i brottsliga sammanhang. Detta kan jag självfallet instämma i. Men att ett eller två gevär till hos en jägare skulle innebära större risker, det ställer jag mig tvivlande till, eftersom det i dag ställs hårda krav på en säker förvaring. I 98 i förslaget heter det: ”Tillstånd att inneha pistol eller annat enhandsvapen eller kulsprutepistol eller annat helautomatiskt vapen får meddelas endast om det finns synnerliga skäl. ”Detta har jag inte något att erinra emot. När motionen skrevs utgick jag ifrån det faktum att tillstånd för dylika vapen var ytterst sällsynt. Vad jag åsyftade var de jaktgevär som man ålagts att förstöra, enligt min mening helt i onödan. Utskottet säger också: ”Föreskrifterna går i princip ut på att i den mån ett vapen är brukbart för skottlossning och ammunition finns i marknaden villkor bör uppställas att det skall göras varaktigt obrukbart.” Det är mot denna princip jag vänder mig. Därför föreslog jag att riksdagen bör uttala sig för att pluggning av vapen bör vara ett undantag grundat på särskilda skäl, i stället för att utgöra en regel, eller med utskottets ord: vara en princip. Det är alltså inte fråga om att ändra lagtexten i 10§ eller att ändra några regler i nämnda paragraf, eftersom nämnda paragraf endast nämner att tillståndet får förenas med villkor att vapnet görs varaktigt obrukbart. Motionens hemställan är att riksdagen bör göra ett uttalande för beaktande i översynsarbetet av vapenkungörelsen och rikspolisstyrelsens föreskrifter. Nu skall en översyn göras. Då noterar jag att utskottet understryker att möjligheten till en betryggande förvaring av ett vapen inte sällan kan göra det onödigt med en föreskrift om obrukbarhet. Detta tolkar jag som att utskottet menar att tillstånd kan meddelas i de flesta fall utan att detta förenas med villkor om att göra vapnet obrukbart. Detta ser jag som något mer än en halv seger för min motion, och jag utgår ifrån att det uttalandet från utskottet beaktas i översynen och sedermera i tillämpningen av 10 §. Herr talman! För att understryka det riktiga i mitt motionsförslag vill jag härmed yrka bifall till motion 20.

Herr talman! Frågan gäller dels ändringar i vapenlagen föranledda av den europeiska vapenkonventionen, dels ändringar på grund av våra egna interna förhållanden. Om de första har jag inget särskilt att anföra utan yrkar bifall till utskottets förslag, att riksdagen måtte godkänna konventionen. Låt mig bara i förhoppning om att byråkratin inte alltför mycket må breda ut sig i den kommande vapenkungörelsen erinra om vad preambeln till Europakonventionen säger, nämligen att åtgärder skall undvikas som ger upphov till gränskontroller, omöjliga att tillämpa och stridande mot moderna strävanden för varors och personers fria rörlighet. Det är uttytt: Kontrollsystemet bör inte i onödig grad trassla till medförandet av egna vapen för jakt eller tävling. Vapenkungörelsen bör därför utformas så att den inte hindrar vederbörande tjänstemän att tillämpa kungörelsen med sunt förnuft; utskottet är f. ö. också självt inne på den saken. Vad beträffar Stina Eliassons motion är utskottets ståndpunktstagande att hälsa med den största tillfredsställelse. Det har alltid varit svårt att förstå varför den som fått tillstånd att skaffa en 5,6 mm studsare inte skall få ammunition därtill — för på många håll har polismyndigheterna tolkat tillståndsplikten i vad avser patroner så restriktivt att den i realiteten inneburit förbud. Man brukar tala om vapengarderoben, behovet av skjutvapen för genomsnittsjägaren, och visst är det bra för den tillståndsgivande myndigheten att få normer att gå efter, men jag har litet svårt att fatta logiken i att göra garderoben till ett slags spärr. Har en person ansetts tillförlitlig nog att ha ett kulvapen, blir han väl inte plötsligt suspekt om han vill ha flera. Man får givetvis förutsätta att vapnen förvaras på föreskrivet sätt, men sker det anser jag det vara vederbörandes ensak hur mycket han vill lägga ned på vapnen. Även här bör en kommande vapenkungörelse kunna utformas på ett sätt som tillgodoser såväl jägarnas och skyttarnas som polismyndigheternas intressen. Jag skall därför inte komma med något yrkande. Jag anser det emellertid befogat att helt instämma i John Anderssons motion, och jag yrkar därför bifall till den. Jag förstår över huvud taget inte meningen med att som villkor för tillstånd att inneha ett samlarvapen sätta att detta skall göras varaktigt obrukbart. Vad skall det i sådant fall tjäna till med något tillstånd alls? Då är det ju inte längre något vapen utan en hög metallskrot, praktiskt taget helt utan samlarvärde. Än så länge har vi mig veterligt inte krav på polistillstånd för att förvara skrot i vår bostad. Det var den så att säga språkliga sidan av saken. Och så till den museala sidan. Därifrån sett är igensvetsning eller pluggning av vapen något så hårresande att jag av hänsyn till den goda tonen här i kammaren måste avstå från att kalla den vid rätt namn. Det är en stympning, jämförbar med låt oss säga bortskärning av signaturen på en dyrbar tavla — man ser ju huvudsaken i alla fall. Och jag tycker verkligen att utskottet hade kunnat kosta på sig ett tillstyrkande av John Anderssons motion. Det skall dock villigt erkännas att utskottets skrivning är ganska positiv, men med tanke på hur vapenkungörelsen i en del fall hittills tillämpats, hade det varit önskvärt med något kraftfullare ordalag, t.ex. krav på utlåtande från expertis innan den definitiva förstöringen går över något vapen. Till sist: frågan har också en ekonomisk sida. När vapen skall inlösas av staten gäller enligt nuvarande 36 § vapenlagen att regeringen får fastställa normer för beräkning av ersättning. Varför bara får? Varför inte skall? Jag har roat mig med att ringa runt till några polismyndigheter på olika håll i landet för att få veta hur de tillämpar de här sakerna, men jag har inte lyckats få tagi några centralt utfärdade normer. På de flesta håll hade man regler som tillfredsställde de högst ställda anspråk — det måste klart sägas ifrån — men överallt hade inte dessa anspråk trängt igenom. I ett extremt fall var skillnaden mellan erbjudet inlösningspris och av samlare uppskattat värde mer än 4000 kr. Sådant är inte bra för rättssäkerheten. Om normer fastställts, då gäller det alltså att se till att de också tränger igenom. Har normer inte fastställts, skall de snarast komma till.

Herr talman! Jag kan väl erkänna att vi i justitieutskottet inte precis är några experter på skjutvapen och sådana ting. Likväl ägnade vi ett mycket omfattande arbete åt att komma till rätta med de problem som var antydda i motionerna, och vi tog in upplysningar och kunskaper från olika håll. Det resulterade i, som Hans Wachtmeister konstaterade, att en av motionerna blev tillgodosedd i detta sammanhang. Det resulterade också i att John Anderssons motion enligt min uppfattning blev mycket positivt behandlad. Utskottet har ju i detta sammanhang två motstående intressen att ta hänsyn till. Det är ostridigt att skjutvapen och framför allt stulna sådana används i brottsliga sammanhang. Det är på den punkten som utskottet har att tillgodose ett allmänt intresse genom att skapa en viss restriktivitet kring innehavet av skjutvapen. Å andra sidan har vi haft full förståelse för de museala synpunkterna och för samlarintressen när det gäller vapen. Vi har tagit del av de centrala anvisningar som finns. Jag skall inte fördölja att vi tyckte att de var litet luddigt skrivna. Det framgår väl också rätt väl av vårt betänkande att vi tycker att de skall skrivas om och göras klarare, varvid hänsyn bl.a. bör tas till den mening som John Andersson citerade ur utskottets betänkande och som vi uppfattat som uttryck för en positiv inställning till motionen. Jag skall kanske också säga att jag är litet konfunderad över beskrivningen av vapengarderoben. Jag tyckte att det framgick av Hans Wachtmeisters anförande att garderoben skulle vara så trång att det i den finns plats för bara ett skjutvapen. Det är inte i enlighet med vår uppfattning. Vi menar att gränsen ligger ungefär vid fem å sju vapen. Men vi är också medvetna om att olika polisdistrikt har hanterat den här frågan på mycket skiftande sätt, och det är därför som vi talar om vikten av enhetlig tillämpning. Jag har den förhoppningen att det skall komma ut någonting av utskottets betänkande som kan tillfredsställa herrar Andersson och Wachtmeister. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Jag är inte ute efter att förändra skrivningen av de berörda paragraferna. Det är tillämpningen i de olika polisdistrikten som slår så väldigt olika. Man rider tydligen på att föreskrifterna i princip går ut på att ett tillstånd skall förenas med villkoret att vapnet skall göras obrukbart. Jag vet många fall där vapen har ärvts och där den som ärvt vapnet har ålagts att göra vapnet obrukbart, helt i onödan. Han är aktiv jägare och har redan förut gevär, men man har ansett att han inte har behov av ytterligare ett jaktgevär, och då har han ålagts att förstöra vapnet. Jag kan inte förstå logiken i det.

Jag pekade i mitt huvudanförande på att utskottet understryker att . möjligheten till en betryggande förvaring av ett vapen inte sällan kan göra det onödigt med en föreskrift om obrukbarhet. Det hade kanske varit lämpligare att man i betänkandet hade vänt på orden och understrukit att det, då en betryggande förvaring är ordnad, i de allra flesta fall är onödigt med en föreskrift om obrukbarhet.
Herr talman! Beträffande den lagtekniska aspekten sade John Andersson att han inte ville ha någon ändring i paragrafen i fråga men ville ha ett kraftfullt uttalande. Låt mig då påpeka att vi här i riksdagen inte brukar lagstifta genom angivande av motiv. Kom tillbaka med en motion, John Andersson, med förslag till ändring av lagtexten, så får vi se vad vi kan göra åt saken! Jag lovar dock ingenting. Jag hari någon jakttidning läst om en vapenägares vedermödor — jag skulle vilja säga detta till de intresserade vapeninnehavarna — och hans bekymmer att från sin polismyndighet få det tillstånd han velat ha. De erfarenheterna har påverkat skrivningen i betänkandet. Jag skall inte döma i det enskilda fallet — jag har inte alla uppgifter om det — men om det varit så som vederbörande beskriver skall det kunna rättas till med de anvisningar som vi talar om i vårt betänkande.
Herr talman! Då jag skrev motionen utgick jag ifrån att regeringen kommer att ge rikspolisstyrelsen i uppdrag att skriva tillämpningsföreskrifterna. Min mening var då att riksdagen skulle ge regeringen till känna att riksdagen anser att man skall ta hänsyn till de anförda synpunkterna i den tillämpningen. Men jag kan naturligtvis följa uppmaningen att skriva en motion för att förbättra lagparagrafen från jägarnas synpunkt.

Herr talman! Gällande hyreslagstiftning utgår från att ett hyresavtal skall kunna upprättas mellan en hyresgäst och en hyresvärd på ett sätt som ger tillfredsställande trygghet för båda parter. Däremot är inte lagen anpassad till kollektivt boende. Både hyresgäster och hyresvärd kan ha anledning att vara tveksamma till om ingångna avtal, som anpassats till kollektivets behov, har stöd i hyreslagen. Moderaterna har under remissbehandlingen av vår motion redovisat vad de tycker: att det egentligen är en oviktig fråga — det finns ingen anledning att pröva en ändring av lagstiftningen som skulle kunna ge bättre skydd för hyresgäster i kollektiv. Men utskottsmajoriteten håller med oss motionärer och säger att ”nuvarande osäkerhet om rättsförhållandena vid olika typer av kollektivt boende motiverar att man överväger hur en anpassning av hyreslagstiftningen till ett sådant boende skall kunna ske”. Men sedan förutsätter utskottet att utredningen om en vidgad kooperativ förvaltning av hyreshus skall få med de här önskemålen i sina direktiv, och så avstyrks motionen. Jag tolkar det så, att utskottsmajoriteten inte riktigt vet vad den egentligen vill och därför överlåter till regeringen att ta ansvar för om frågorna skall med. Socialdemokraterna har i sin reservation vågat säga sin mening till regeringen, därför att de har insett att hyreslagen i berört avseende kan vara till förfång för människor som behöver slippa onödiga svårigheter. Jag tror att det finns många människor som av olika skäl vill och behöver bo i någon form av kollektiv. Vi har under senare år börjat tala om att det faktiskt finns människor på våra psykiatriska sjukhus som skulle kunna bo i egna bostäder. Men många torde ha svårt att klara ett traditionellt boende. Om man kan få bo i ett kollektiv kan det underlätta en mödosam väg tillbaka till samhället. Många ensamma föräldrar med ansvar för hem, barn och jobb ser bra kollektiv som ett sätt att både förenkla och berika boendet. Andelen enoch tvåpersonershushåll utgjorde 65 96 av alla hushåll 1975. Enpersonshushållen har ökat från 20 26 1960 till 30 96 1975. 8 0 av samtliga hushåll bestod 1975 av en vuxen med ett barn. Bara under 1981 har ungefär 25 000 ungdomar under 25 år anmält sig vid Storstockholms bostadsförmedling som sökande till bostad. Bara de grupper som jag här har nämnt torde behöva många möjligheter att välja alternativa boendeformer. Åtminstone de hinder för alternativa boendeformer som finns i hyreslagstiftningen borde bli undanröjda. För sedan finns det säkert problem av annan art som hänger samman med kollektivt boende, inte minst problem avseende förvaltning av gemensamhetsutrymmen samt organisatoriska, administrativa och personella problem. Därför tycker jag att utskottsmajoriteten visar en onödig tveksamhet. Regeringen kan få ett rakt besked nu om att riksdagen anser att hyreslagstiftningen behöver ändras så att den kan stimulera möjligheterna till kollektivt boende — precis som det sägs i den socialdemokratiska reservationen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida flera gånger i olika sammanhang tagit upp frågan om att underlätta och stimulera en utveckling av flerfamiljshusen som en kollektiv boendeform. Vi har då bl.a. påtalat nuvarande förhållanden i fråga om hyresgästernas dåliga besittningsskydd samt bristen på inflytande över gemensamma lokaler och andra gemensamma delar av bostadsmiljön. Erfarenheterna från de kollektivhus som har funnits och alltjämt finns visar att det behövs ändringar i hyreslagstiftningen i syfte att stärka hyresgästkollektivets ställning. Då vi tidigare har tagit upp denna fråga har det hänvisats till bl.a. att hyresrättsutredningen behandlar olika lagstiftningsproblem på bostadsområdet. Och nu har vi nyligen från utredningen fått ett betänkande, där bl.a. de problem som tas upp i utskottsbetänkandet behandlas och där hyresrättsutredningen framlägger vissa förslag. Problemet med hyresgästernas svaga rättsställning då det gäller lokaler och andra gemensamma delar av bostadsmiljön finns emellertid också i vanliga flerfamiljshus med gemensamma lokaler och andra gemensamma anordningar. Det kan gälla lekplatser, förmåner som tvättstuga, hobbyrum, olika förvaringsutrymmen på vindar och i källare. I många fall har fastighetsägaren ensidigt undantagit en del av dessa förmåner eller avsevärt försämrat dem — inskränkt utrymmen och annat — utan att hyresgästerna med stöd av gällande lagstiftning har kunnat förhindra det.

Det är orsaken till att jag — trots de positiva skrivningar och trots de tolkningar som lagutskottet har gjort av hyresrättsutredningens förslag — vidhåller vpkmotionens yrkande om att riksdagen skall hemställa hos regeringen att den skall lägga fram förslag till ändringar i det här avseendet.

En viss — för att inte säga betydande — osäkerhet kvarstår ändå om hyresrättsutredningens förslag. Det framgår egentligen av vad som också sägs i utskottsbetänkandet, när man talar om att den här frågan har samband med den utredning om vidgad kooperativ förvaltning av hyreshus som begärts av riksdagen. Hyresrättsutredningen anser att det kan vara rimligt att frågan om rätten till gemensamma utrymmen tas upp i hela sin vidd inom ramen för den av riksdagen begärda utredningen. Det hade väl hyresrättsföreningen inte anfört, om man hade ansett att de förslag som man nu lägger fram skulle vara heltäckande eller till fyllest. Tvärtom säger hyresrättsutredningen nu att den här frågan måste tas upp i hela sin vidd i den utredning som riksdagen begärde i våras men som ännu inte har tillsatts av regeringen.

Det är uppenbart att det annars blir väldigt svårt att klara problemen förhandlingsvägen. Det behövs i vart fall förändring av hyreslagen för att ge hyresgästerna bättre rättigheter och skydd mot olika slag av inskränkningar, som jag har givit exempel på. Slutligen, herr talman, vill jag uppmärksamma att det trots allt är fråga om förslag från hyresrättsutredningen. Vi vet inte huruvida dessa förslag verkligen kommer att bli föremål för någon proposition och leda till förändringar i hyreslagstiftningen. Här talar man hela tiden med utgångspunkt i att hyresrättsutredningens förslag genomförs. Jag vill i det här sammanhanget uttrycka en viss tveksamhet i fråga om det, och det är — som jag inledningsvis sade — orsaken till att jag nu yrkar bifall till vpk-motionen 1980/81:895. Vidare yrkar jag bifall till reservationen, som handlar om kollektivt boende.

Herr talman! I detta betänkande från lagutskottet behandlas två motioner, 1980 81:902. I de båda motionerna tas upp frågor om besittningsskydd för gemensamhetslokaler och om ändring av hyreslagstiftningen för att göra den mer anpassad till olika former av kollektivt boende. Lagutskottet behandlade vid 1977/78 års riksmöte ett liknande motionsyrkande som i motion 895. Då ansåg utskottet att det var lämpligt att hyresrättsutredningen prövade dessa frågor. Hyresrättsutredningen har i dagarna avlämnat sitt slutbetänkande. I betänkandet föreslås ett tillägg till hyreslagen av innebörd, att rätten till sådana gemensamma utrymmen som hör till lägenhet inte får upphävas eller ändras i annan ordning än den som gäller för ändring av hyresvillkor. För att bestämmelsen skall bli tillämplig får det anses tillräckligt att rätten till utrymmena kan intolkas i hyresavtalet. Hyresrättsutredningen föreslår också att villkorstvist som avser dessa gemensamma utrymmen skall kunna avgöras genom en skälighetsprövning. Gällande rätt ger i dagsläget hyresvärden företräde. Denna företrädesrätt bör enligt utredningen försvinna. I hyresförhandlingslagen föreslås dessutom en ändring av innebörd, att primär förhandlingsskyldighet skall gälla beträffande dessa frågor. Till Tore Claeson skulle jag vilja säga att i avvaktan på remissbehandlingen av betänkandet och regeringens överväganden anser vi i utskottet att motion 895 bör avslås. Det är ju den normala gången att man inväntar både remissbehandling och övervägande från regeringen när en utredning är framlagd. I motion 1980/81:902 vill motionärerna ha ändringar i hyreslagstiftningen m.m. som gör den mer anpassad till olika former av kollektivt boende. Vissa av de förslag som läggs fram av hyresrättsutredningen kan dock väntas medföra ett ökat boendeinflytande för hyresgäster i allmänhet, och detta gäller naturligtvis också de kollektivt boende. I betänkandet diskuterar utredningen också om i hyreslagen bör tas in bestämmelser som ger hyresgästerna rätt att gemensamt förvalta vissa utrymmen, såsom restauranger och klubbutrymmen. Denna fråga har enligt hyresrättsutredningen bl.a. samband med den utredning om vidgad kooperativ förvaltning av hyreshus som riksdagen begärde hösten 1980 på förslag i lagsutskottets betänkande 1980/81:8. Hyresrättsutredningen anser det rimligt att frågan om rätten till gemensamma utrymmen tas upp i hela sin vidd inom ramen för en sådan utredning. Mellan den socialdemokratiska resevationen och lagutskottsmajoritetens skrivning är det egentligen inte så stor skillnad. Det innebär enbart att vi inom majoriteten anser att regeringen kommer att ta upp saken utan ett nytt tillkännagivande, och det anser inte de socialdemokratiska reservanterna. Annars är andemeningen densamma. Enligt lagutskottets mening är det lämpligt att den av riksdagen 1980 begärda utredningen prövar frågorna om rätten till gemensamma lokaler i hela dess vidd. Även andra frågor om kollektivt boende, som här har belysts av motionärerna, bör kunna tas upp av denna utredning, och lagutskottet förutsätter därför att utredningen snarast kommer att tillsättas och att vad utskottet sagt kommer att beaktas i direktiven. Herr talman! Av de anförda skälen finner utskottet det inte erforderligt med något initiativ från riksdagens sida, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna 1980 81:902.

Herr talman! Den fråga vi har tagit upp i motion 685 har getts en grundlig behandling av lagutskottet — och det tackar vi för. Trots att den leder fram till ett avstyrkande av vårt yrkande, finns det en del positivt att ta fasta på i betänkandet. Det framgår av texten att försäkringsbolagen inte har några allvarliga invändningar mot att man i samband med en skattereform slopar systemet med avställning av fordon. Enligt utskottet framhåller Trafikförsäkringsföreningen att ”en del av premieberäkningen och systemet med trafikförsäk ringsavgifter i dag visserligen bygger på myndigheternas medverkan men att avställningsinstitutet inte är någon absolut förutsättning för försäkringsbranschens hantering av motorfordonsförsäkringen.

Översynen bör enligt förbundets mening inriktas på att även försäkringsavgiften kan bakas in i bränslepriset”. Förbundet anser därför att motionärernas förslag till tilläggsdirektiv innebär en logisk och angelägen påbyggnad av vägtrafikskatteutredningens uppdrag.” Detta brev är någonting helt annat än vad som tillskrivs Motormännens riksförbund på s. 9 i betänkandet. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande har jag fogat ett särskilt yttrande, och jag vill gärna motivera varför jag har gjort detta. Handläggningen av detta är enligt min mening anmärkningsvärd. Statsrå Nr 41 det Karin Ahrland och regeringen har haft sådan brådska med att lägga fram denna proposition att man inte har avvaktat remissvaren på omsorgskommitténs betänkande. Detta är märkligt. I vissa fall tar regeringen mycket lång tid på sig. En utredning lämnar sitt betänkande, det sänds på remiss, svaren kommer in — men regeringen gör ingenting. Tyvärr har omsorgskommittén drabbats såväl av regeringens lingsstörda brådska som av dess motsats. I februari 1980 föreslog omsorgskommittén inrättandet av en flerhandikappsberedning med uppgift att bistå statens organ, landstingen och kommunerna i deras uppgifter att tillgodose flerhandikappades och andra svårt handikappades behov. Utredningens betänkande kom i februari 1980, men ännu i december 1981 har inget förslag kommit från regeringen. Utredningens förslag berör minst 15 000 flerhandikappade, varav 500 dövblinda, för att nu nämna en grupp. Så till dagens ärende, som regeringen har handlagt med väldig brådska. I augusti 1977 meddelade regeringen direktiven för omsorgskommittén. Enligt dessa skulle kommittén göra en samlad bedömning av hela området för omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Kommitténs betänkande Omsorger om vissa handikappade lämnades den 3 juni 1981 och omfattar 650 sidor. I en kort skrivelse — några maskinskrivna sidor — upptog stat-kommungruppen utan utredning i ärendet de ändringar i omsorgslagen som regeringen har fört vidare till riksdagen i den nu aktuella propositionen. Regeringen beslöt om denna proposition den 25 juni 1981, dvs. tre veckor efter det att omsorgskommitténs betänkande hade lämnats till regeringskansliet. Betänkandet är f. n. på remiss hos 82 remissinstanser. Remisstiden går ut den 1 mars 1982. Stat-kommun-gruppens skrivelse har varit på remiss hos fyra remissinstanser, nämligen socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB och omsorgskommittén. Kommittén konstaterade i sitt remissvar att gruppens förslag överensstämde med kommitténs eget och tillstyrkte det. Kommittén yttrade sig i verkligheten över sitt eget betänkande. De tre verkliga remissinstanserna, dvs. de båda ämbetsverken och FUB, uttalade bestämda invändningar mot att stat-kommun-gruppens skrivelse skulle bedömas för sig, isolerad från det samlade sammanhanget enligt omsorgskommitténs uppdrag. Dessa remissinstanser avstyrkte således tanken på separat bedömning av frågan om minskat statligt inflytande över omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda enligt stat-kommun-gruppens och regeringens förslag. Genom regeringens handläggning av detta ärende — emot en enig remissopinion — har 79 remissinstanser undandragits möjligheten att yttra sig över dessa förslag liksom över den totalsyn på omsorgerna som presenterats i 109 omsorgskommitténs betänkande. Denna handläggning anser jag mycket anmärkningsvärd. Jag vill till sist uttrycka den förhoppningen, att regeringen inte rycker ut och isolerat behandlar fler frågor från omsorgskommitténs betänkande. Enligt direktiven från 1977 skulle utredningen göra en samlad bedömning av hela området för omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Utredningen har fullgjort sitt uppdrag. Vi är många som nu förväntar oss att regeringen mycket snart — efter remisstidens utgång — kommer med ett samlat förslag när det gäller omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda.